Fru talman! Jag måste med beklagande konstatera att Thage G. Peterson fortsätter i samma stil — han avviker minsann inte från mönstret. Tonen var möjligen något lägre, men det är samma ”taktiserande”, samma undvikande av de stora viktiga sakfrågorna. Jag tog upp helhetssynen, och om Thage G. Peterson vill lägga sig i den debatten, så är det fritt fram att ta upp frågorna om kommunal skatteutjämning, skolans utveckling, småföretag, teknikspridning och alla sådana förslag som vi behandlar här i riksdagen och där vi regelmässigt har en högre ambitionsnivå än den socialdemokratiska regeringen. Jag tycker att Thage G.: Peterson borde ta chansen att diskutera detta. I stället ägnar han sig åt recensioner. Det är klart att han kan göra det— han har längre tid på sig än jag enligt debattordningen. Låt mig säga att det är viktigt för mig att försöka tillbakavisa det här snacket — det är vad jag vill kalla det för — där Thage G. Peterson inte vill ge upp sin debattmässiga förlust mot Börje Hörnlund utan återkommer och försöker reparera skadan här i debatten med mig. Jag tycker att Börje Hörnlund på ett utmärkt sätt företrädde majoriteten i C 10-frågan här i kammaren. Han behöver inte några recensioner i övrigt från min sida. Däremot bör Thage G. Peterson akta sig för att ständigt falla in i oppositionsrollen, även om'det kan behövas träning för den också. Sedan en del fakta, som ni har diskuterat tidigare i dag. Jag har lyssnat på hela debatten, och jag tycker att det är trist med repetitioner. Man har kommit dragande med siffrorna för skogslänen. De ökade under vår tid i regeringen och minskade därefter. Jag vill gärna ge Thage G. Peterson en liten reservation att haka upp sig på där: vi är inte ensamma i den här världen, vi är inte någon isolerad ö, utan vi är beroende av omvärlden. Det är också 85 Thage G. Peterson. De ekonomiska förhållandena i världen växlar över tiden. Det krävs litet mer djup i analysen för att kunna föra den debatten än vad man hinner med under en repliktid på tre minuter. Låt mig sedan säga att jag tycker det är viktigt att tala om att vi naturligtvis i första hand arbetar för att skapa förutsättningar. Att jag nämnde Arlanda stad beror på att volymerna där är så enorma att de tar över alla andra åtgärder om projektet fullföljs. Det är därför de kräver särskilda åtgärder.

Fru talman! Jag förstår inte riktigt varför Olof Johansson blev så ledsen och irriterad över att jag berömde honom. Möjligen gick han i fällan och blev litet generad som partiledare över att jag kunde dra slutsatsen att hans tal egentligen var en enda stor vidräkning med Börje Hörnlund och att det är en annan regionalpolitik som han företräder än den officiella talesmannen. Jag vill gärna återgälda en vänlighet. Ni är mycket bättre — hur ni nu vill tolka det; allting är ju relativt — i opposition än ni var i regeringsställning. Jag tror nog att Olof Johansson och centern borde vara litet försiktigare när vi diskuterar regionalpolitik. Vilken regionalpolitik stod han själv för när han för några år sedan tillhörde regeringen? Tidvis satt han ju t.o.m. i industridepartementet, som ansvarig för regionalpolitiken, och representerade det parti som hade det politiska ansvaret för de regionala frågorna. Jag känner mig tvingad att påpeka några saker, eftersom han i sitt inlägg hjälpligt försökte säga att det Börje Hörnlund sade var riktigt bra. Han håller med om att allt var bra under de borgerliga åren, men att allt nu har blivit dåligt. Så enkelt är det ju inte. Fru talman! Vad var det Olof Johansson åstadkom under sina år i regeringen när han hade chansen att påverka den regionala utvecklingen? Jag skall vara ofin nog att påminna honom om detta. Jag hinner inte med en bred översikt, men jag skall ta upp fyra frågor. Vad hände med näringslivet? Jo, branscher och företag kom i kris, antalet småföretag t.o.m. minskade och nyföretagandet var i botten. Vad hände med industrijobben i regionerna åren 1976-1982? Skogslänen, som vi i dag diskuterar, förlorade 34 000 industrijobb. Bergslagen förlorade 19 000 industrijobb. Det är klart att detta gav stora hål ute i regionerna, svåra sår att läka. Vad hände med befolkningsutvecklingen? Jo, det var så här, Olof Johansson, att en befolkningsökning förbyttes i en befolkningsminskning. Det kan Olof Johansson ändå inte neka till. Ni fick överta ett land med befolkningsökning i skogslänen, och ni lämnade ifrån er ett land med befolkningsminskning i skogslänen. Skogslänen och glesbygden började åter tappa folk under er tid. Vi skall inte diskutera anslag hit eller dit, sade Olof Johansson, men vad hände egentligen med de anslag för regionalpolitiken som fanns? Man skulle ju tro att regeringen slog på med rejäla belopp — men inte! Man skar i stället ned de regionalpolitiska anslagen med 300 milj.kr. — det tror jag inte Olof Johansson vill förneka. Fru talman! Jag har två frågor till Olof Johansson: Varför hände allt detta negativa för skogslänen, Bergslagen och glesbygden, som vi nu jobbar med sviterna av, när de borgerliga hade regeringsansvaret? Och varför protestera — Prot. 1986/87:128 de inte Olof Johansson mot den regionala utvecklingen när han satt i de 21 maj 1987 borgerliga regeringarna? Fru talman! Efter det här skall jag påminna Olof Johansson om utvecklingen i Sverige efter 1982. Kanske jag då kan få en kommentar av Olof Johansson till denna utveckling. Ser Olof Johansson någon skillnad mellan perioden 1976-1982 och den efter 1982? Jag vill upprepa vad jag sade i mitt tidigare inlägg. Sysselsättningen har ökat också i skogslänen. Antalet jobb har ökat också i skogslänen. Arbetslösheten har pressats ned också i skogslänen. Den ekonomiska utvecklingen till det bättre har skett också i skogslänen. Antalet små företag har ökat också i skogslänen. Sedan vill jag nämna några siffror om denna utveckling som Olof Johansson har underkänt. Jag förstår nu att han försökte stötta upp och dela detta underkännande. Jag känner ändå Olof Johansson som en ärlig debattör —- vi har debatterat tidigare i olika sammanhang, han och jag, och då har han inte förnekat fakta. Fakta är att sysselsättningen totalt i Sverige har ökat med 120 000 sedan 1983. Arbetslösheten har pressats ned till under 2 96. Industrisysselsättningen har ökat med 40 000. Antalet små företag har ökat rekordartat — 60 000 nya små företag på tre år. Industriinvesteringar och industriproduktion har ökat. Satsningar på fou har ökat. Och — vilket är betydelsefullt — 17 000 nya jobb har skapats genom regionalpolitiska insatser, och de regionalpolitiska anslagen har nära nog tredubblats. Regionalpolitiken är faktiskt ett prioriterat område. Ger inte allt detta Olof Johansson en tankeställare om vilken politik som har varit mest framgångsrik?

Fru talman! Industriministern har för tillfället tappat kontakten med anslaget C 10. Jag tycker vi skall avsluta denna debatt så att den blir tydlig i sin slutsats.

Särskilda regionalpolitiska insatser för infrastrukturutbyggnad, m.m”. Jag vill gärna ge Thage G. Peterson chansen att bekräfta att så kommer att bli fallet. I så fall är det ändå någonting konkret som har kommit ut av den debatten. Vidare konstaterar jag att det är två saker Thage G. Peterson inte gärna vill diskutera. Den första är helhet — alla de frågor som nu är aktuella i riksdagen och där socialdemokratin i de flesta fall går på en inriktning som innebär sämre regional balans; kommunal skatteutjämning är det tydligaste exemplet. Det andra han inte gärna vill diskutera är nutid — han vill i första hand diskutera det förflutna. Jag medger gärna att historien är viktig, men det är nog inte därför vi har ett betänkande från arbetsmarknadsutskottet att 87 behandla i dag. Jag skulle dock vilja nämna två saker som har anknytning till den debatten. Något som aldrig eller åtminstone mycket sällan brukade diskuteras i riksdagen men som hade en mycket stor strukturpåverkan på det läge i vilket Sverige befann sig 1976 var dels naturligtvis kostnadskrisen, dels att socialdemokraterna hade gjort oss till 70 26 beroende av importerad olja under alla sina tidigare år i regeringen. Det var den smällen som den dåvarande regeringen fick betala miljarder och åter miljarder för att klara. Jag vet med säkerhet att Thage G. Peterson fanns här i Sverige under åren 1976-1982, så detta kan inte vara någon nyhet för honom. Jag kommer också ihåg att Thage G. Peterson lade fram den ena strukturplanen efter den andra i varje krisbransch som fanns. Jag frågar mig nu: Hur många strukturplaner har Thage G. Peterson lagt fram sedan han kom till industridepartementet och fick någonting att säga till om där borta?

Fru talman! Nu börjar Olof Johansson komma i form, och det är litet synd att den här debatten nu är slut. Det skulle ha varit intressant att med honom få diskutera orsakerna till de regionala obalanserna. Jag förstår mycket väl att han med isande tystnad vill förbigå utvecklingen under perioden 1976-1982 genom att bara säga att det där är historia, det är någonting som vi skall glömma nu. Men förhoppningsvis glömmer inte svenska folket det, och inte de utsatta regionerna. Som industriminister påminns jag om detta nästan varje dag, då jag ser vilka effekter ni skapade med er politik under perioden 1976-1982. Och så länge utvecklingen under den perioden har ett relevant värde när det gäller att bedöma den nuvarande regionala situationen och utvecklingen, kommer jag att vara ofin nog att påpeka för er vad ni ställde till med under de borgerliga åren. Fru talman! Alla partier är numera, åtminstone i ord, positiva till satsningar på infrastrukturförstärkande åtgärder. Det är naturligtvis bra, liksom det över huvud taget är bra med det intresse för regionalpolitiken som nu har etablerats. Jag tolkar inte den här regionalpolitiska debatten i riksdagen i dag som något negativt. Jag tror att en intensiv debatt ändå är ett tecken på ett brett intresse för regionalpolitiken. Och det bör vara positivt för regionalpolitiken att vi slåss för ytterligare resurser till regionalpolitiken. Men jag skall inte sticka under stol med att jag är besviken på oppositionen. Ni hade haft en chans i dag att visa att ni menar allvar med det som ni säger. När ni vill uppmana regeringen och departementen att lägga fram program, har ni inte på en enda punkt visat att ni är beredda att täcka in kostnaderna den dag programmen kommer. Jag har sagt att vi nu skall arbeta med detta. Men vi måste arbeta på ett annat sätt, och jag vet inte om Olof Johansson riktigt har uppmärksammat det. Jag tror inte att han har fått den rätta informationen från arbetsmarknadsutskottet. Nu måste vi gå en ny runda med andra departement. Ni kräver nämligen av outgrundliga skäl att förslagen finansieras inom ordinarie departements resurser. Eftersom Olof Johansson ju är litet bevandrad i regeringsarbetet, måste han inse att detta blir krångligare, att det tar längre tid. Dessutom vet vi ju då inte om riksdagen verkligen kommer att bevilja pengarna. Det är därför som jag här i dag har menat att det hade varit ärligare av de — Prot. 1986/87:128 borgerliga och kommunisterna, när man uppenbarligen tycker att regional 21 maj 1987 politiken skall ha mer pengar, om man också hade anvisat mer pengar. Jag tycker att det är en horribel slutsats ni har dragit av ert resonemang att regeringens anslag är för litet. Det blir ju inte mer pengar till regionalpolitiken om man minskar de regionalpolitiska anslagen med 100 milj.kr. Det blir ju inte, Olof Johansson, mer pengar till infrastrukturella åtgärder om man bara tar bort anslaget till infrastrukturella åtgärder. Jag vet inte vilka belopp ni rör er med inom centerpartiet. Nog hade jag utgått från att ni ändå anser att 300 milj.kr. är mycket pengar, som hade kunnat klara en hel del när det gäller initiativ, åtgärder och förslag ute i regionerna. Men det kommer ni tydligen i dag att säga nej till. Fru talman! Jag vill efter den här långa debatten upprepa att de borgerliga partierna och kommunisterna i dag eller i morgon uppenbarligen kommer att säga nej till ökningar som gäller regionalpolitiken och i stället minska de regionalpolitiska anslagen. Uppenbarligen kommer de borgerliga och kommunisterna att säga nej till en förnyelse av regionalpolitiken. Det kan man möjligen skrattande notera. Men det allvarliga är ju att ert beslut kommer att drabba skogslänen och de utsatta regionerna; det kan ingen bortförklara. Jag vill i alla fall hedra de debattörer i dag som har underkänt den Hörnlundska högre matematiken — att 200 miljoner är mer än 300 miljoner — och har erkänt att detta innebär en nedskärning av regionalpolitiken och mindre möjligheter att arbeta för regional utveckling och balans. Och jag noterar att förlorarna på grund av ert beslut och er omröstning är regionalpolitiken och den regionala rättvisan.

Fru talman! Industriministern har sagt många saker i dag, och jag kommer att ta upp en hel del av dem. Jag har antecknat under tiden och skall ägna en stor del av mitt anförande åt att bemöta honom. Han sade bl.a. att det inte finns något parti som har brytt sig om utvecklingen i Storstockholm. Jag börjar med att bemöta det påståendet. Det är hårresande med tanke på att det föreligger en vpk-motion som tar upp just utvecklingen i denna region. Jag ser med förvåning att industriministern lämnar salen. Jag hade inte väntat mig detta handlande innan debatten är avslutad, fru talman, och jag tolkar det som det yttersta förakt för riksdagen och dess sätt att arbeta. Industriministerns anförande var förfärande i många stycken. Jag kom att tänka på ett ordspråk som man fick höra när man var liten — att tomma tunnor slamrar mest. Det tycker jag är tillämpligt på dagens anförande av ministern. Här talar man vitt och brett om vilka åtgärder man vill vidta. Men mot bakgrund av den verklighet som vi jobbar i — med kapitalismens utveckling, koncentrationstendenser, monopolisering, centralisering, utlandsinvesteringar — är ju de instrument som bjuds inom regionalpolitiken ytterst futtiga och kan möjligen få marginella konsekvenser. Industriministern uppehöll sig länge vid frågan vem som förorsakar nederlag för vem. Då tycker jag att man måste granska den förda politiken — såväl den ekonomiska politiken som näringsoch regionalpolitiken. Det 89 resultat som man hittills kan få fram av en sådan granskning är ju att det ständigt är de arbetande människorna i de utsatta regionerna som drabbas av strukturförändringar, nedläggningar, profitjakt, miljöförstöring — och ytterst regeringens lönenedpressningspolitik och tvångströja på fackföreningsrörelsen. Det är alltså de människorna som har drabbats av den förda politiken och som kommer att drabbas så länge socialdemokratin tänker följa den tredje vägens politik. Med anledning av industriministerns anförande hade jag tänkt fråga honom en del saker. Men jag förstår att jag inte får svar av honom, så jag tänker fråga socialdemokraterna som kollektiv — för det är väl åtminstone en och annan socialdemokrat som sitter kvar i kammaren och tänker gå in i debatten. Var fanns socialdemokraterna när vårt parti ville förändra ståluppgörelserna? Regeringen visade undfallenhet mot storfinansen och dess krav på strukturering av stålindustrin, som drabbade människorna i Bergslagen, som drabbade bygderna, som förstärkte koncentrationen och utslagningen? Var fanns regeringen då? Jo, i samtal med storfinansen. Regeringen släppte fram gåvor och gjorde eftergifter, avskrev strukturlån, delade upp bolag så att de bästa bitarna behölls av storfinansen medan staten fick ta över de andra. Det är också regionalpolitik, fast verkningarna är litet mer långsiktiga. Var fanns socialdemokratin när vi ville bygga ut naturgasen — för att tala om struktursatsningar? Under den tid jag har suttit i riksdagen, under åtta år, har vi föreslagit ett program för utbyggnad av naturgas i Bergslagen, en infrastrukturell satsning som skulle betyda oerhört mycket för industrin i området. Varför har socialdemokraterna röstat nej till de propåerna år från år, när de nu står här med ett litet anslag i handen och skriker att ”vi vill satsa på strukturinvesteringar”? Jo, naturligtvis därför att de är öppna för privata intressen. Jag är övertygad om att privata intressen så småningom kommer att ta hand om också den energiförsörjningen och fördyra för industri, för regioner och för människor. Var fanns socialdemokraterna när vpk ställde krav på åtgärder mot de bolag som hals över huvud flyr från Bergslagen och investerar utomlands? Dessa bolag har investerat i hundratusentals jobb utomlands under en tioårsperiod, och lika många jobb har försvunnit inom industrin i vårt land. Var finns de socialdemokratiska åtgärderna när det sker som en följd av kapitalismens ohämmade utveckling och marknadsekonomin, som socialdemokraterna här klandrar moderaterna för, men som de själva till alla delar stöder och underkastar sig? Vad har socialdemokraterna gjort för att förhindra storstädernas tillväxt? Varför har den utvecklingen accentuerats och accelererat under socialdemokratisk regeringsperiod? Denna utveckling har ju förstärkts, och ingenting har gjorts för att förhindra den. Nu börjar socialdemokraterna vakna till och förändra litet vad gäller regler för investeringsfonder, byggnadsinvesteringar och allt vad det är, men en försiktig analys av den ekonomiska utvecklingen borde ha talat om för socialdemokraterna att det kommer att bli så här. Någon framförhållning har väl också socialdemokratiska ekonomer -— eller sitter de fortfarande i sina grundkurser och funderar på vem som skall bestämma i Sverige? Det Prot. 1986/87:128 diskuterade man på 70-talet, men det har inte givit minsta resultat i politiken. — 21 maj 1987 Var fanns socialdemokraterna när vpk genom den kommunala skatteutjämningen och förslagen om åtgärder för kommunerna ville skydda kommuner och landsting från ytterligare brandskattning? Ja, då sprang de ihop med folkpartiet för att kunna ta in ännu mera pengar från kommuner och landsting. Det har också regionalpolitiska effekter. Miljard efter miljard har socialdemokraterna plockat från kommuner och landsting tillsammans med de borgerliga partierna. Centern försöker hålla emot litet grand, men folkpartiet och moderaterna finns alltid till hands när det gäller sådana åtgärder. Dit lutar sig socialdemokraterna. Med deras hjälp gör de allt för att ta in pengar från den gemensamma sektorn. Detta har regionalpolitiska effekter, därför att kommuner och landsting är lokaliserade ute i problemområdena. Av en naturnödvändighet finns de där de finns och är alltså ett regionalt instrument redan genom sin blotta existens. Jag hade tänkt ta Bergslagens problem som utgångspunkt för denna debatt, men det har blivit litet annorlunda, på grund av vad som tidigare har sagts. Industriministern anklagar de borgerliga och säger: Vad hände under perioden 1976-1982? Titta vad som har hänt sedan! Han försöker göra denna lagbundna utveckling i den kapitalistiska ekonomin och i världsekonomin till en fråga om vem som sitter i regeringsställning i vårt land. Jag instämmer självfallet i kritiken av de borgerliga regeringarnas handhavande. Det var en i många stycken fumlig politik, som var klassmässig och riktad mot arbetarklassen, på ett sätt som socialdemokraternas politik senare också har varit, men som man vid den tidpunkten naturligtvis inte kunde ana skulle drivas av en arbetarregering. Industriministern anklagar då de borgerliga för att ha stått för kapitalismens grundläggande utvecklingsdrag, och det är en skrämmande analys.

Men det är naturligtvis lättare att skylla på borgarna och säga att allt är deras fel. Då behöver man inte röra vid kapitalet utan kan fortsätta att skylla på borgarna och hoppas att de inte får regeringsmakten igen — vilket jag också hoppas att de inte får. Någon sanning och hederlighet måste det ändå finnas i analysen av den gångna utvecklingen. Det är en gammal socialdemokratisk tes, att det som är bra för storfinansen också är bra för Sverige — förmodligen också för Bergslagen. De erfarenheter som nu har gjorts borde få åtminstone någon minister i regeringen — om inte industriministern tänker om — att reagera på den utveckling som har skett. Jag hade tänkt behandla den tredje vägens ekonomiska politik i ett särskilt avsnitt, men jag avstår, eftersom min ilska över industriministerns flykt från debatten är så pass stark. När det gäller utvecklingen i Bergslagen och drivkrafterna bakom krisen har, vilket har visat sig i många debatter, de borgerliga och socialdemokrater 91 na varit överens om åtgärderna. De har gemensamt stått bakom ståluppgörelserna och gemensamt plågat kommunerna för att få in pengar. Den motsättning som här målas upp mellan de borgerliga och socialdemokraterna är egentligen huvudlös. Industriministern frågade i dag varför ingen har talat om storindustrins ansvar. Jag skall göra det. Storföretagen har ett oerhört ansvar. De har berikat sig på den tredje vägens politik. Genom lönenedpressningar har de samlat på sig oerhörda rikedomar, i likviditeter som ligger i statsskulden, men också i pengar som satsas på aktiebörsen och på nya börser. Bolagen har skapat nya börser på NK:s tak där de spekulerar med arbetarnas pengar. Storföretagens ansvar för den utveckling som har varit är enormt. Historiskt sett är detta en period i svensk ekonomisk politik som är helt unik, när en arbetarregering kan släppa fram en sådan utveckling. Vad månde historikerna säga om detta, när de kommer till sans och skall granska utvecklingen? Nästa fråga måste bli: Vad gör regeringen när storfinansen sviker? Här står industriministern och säger att storfinansen inte gör någonting och att ingen talar om det. Men vad gör regeringen när den ser att storfinansen sviker? Den gör naturligtvis ingenting — den faller undan. Vilka åtgärder har den socialdemokratiska regeringen vidtagit för att styra investeringar till de utsatta regionerna, för att begränsa storfinansens flykt från skogslän och från Bergslagen, för att förhindra utlandsinvesteringar eller för att skapa nya jobb? Den har naturligtvis inte gjort någonting alls. Det är därför som industriministern försöker skylla ifrån sig på storbolagen. Jag instämmer i kritiken av storfinansen, men en regering med någon hederlighet borde ta tag i problemen och själv komma med något konstruktivt att sätta i storfinansens ställe. Fru talman! Jag skall sluta här — det blir inte bättre om jag fortsätter. Listan kan bli lång, och vidräkningen med den socialdemokratiska ekonomiska politiken, dess näringspolitik och flatheten inför den utveckling som sker kunde bli så omfattande att vi skulle kunna hålla på hela kvällen. Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer.

Fru talman! Hans Petersson i Hallstahammar blev ilsken över att industriministern lämnade kammaren och inte lyssnade på honom. Jag måste säga att jag var mycket imponerad av Thage Petersons outtröttlighet här i dag. Han har suttit oavbrutet i kammaren sedan debatten om regionalpolitiken började, och jag tror att han av naturliga orsaker lämnade kammaren — han har druckit mycket vatten under dagen. Fru talman! I reservationerna 5, 6 och 7 tar moderaterna, centerpartiet och folkpartiet var för sig upp frågor som rör landsbygdens utveckling — de gjorde det även i fjol och tidigare år — och de kräver ett utvecklingsprogram för landsbygden. Vi kan nu konstatera att regeringen har tagit fram ett åtgärdsprogram för jordbruket i norra Sverige. Det innebär att jordbruket i Norrland får 100 milj.kr. i extra stöd under tre år utöver de 600 milj.kr. som redan i dag utgår. Det är inte bara de 100 miljonerna i extra stöd som är viktiga i Prot. 1986/87:128 sammanhanget, utan programmets hela inriktning är intressant. 21 maj 1987 I programmet ges uttryck för en delvis ny syn på jordbrukspolitiken och dess möjligheter i norra Sverige. Det är en politik som bygger på en helhetssyn och där sysselsättningen går före traditionella krav på ökad storleksrationalisering. Helhetssynen innebär bl.a. att konkreta förslag läggs fram i syfte att samhällets olika delar skall kunna samverka på ett bättre sätt än tidigare. I programmet föreslås en ökad samordning av jordbruksstöd, glesbygdsstöd och arbetsmarknadsstöd. En av programmets viktigare delar för sysselsättningen i glesbyden och på landsbygden är insatserna för att stödja och uppmuntra uppbyggnaden av kombinerade företag där jordbruket skall ingå som en del. Några exempel på arbete som, förutom jordoch skogsbruk, kan ingå i sådana kombinationsföretag, är småindustri, hantverk, turism, trädgårdsodling, uppfödning av pälsdjur och vattenbruk. I programmet ingår också forskningsoch utvecklingsverksamhet som skall ta till vara det norrländska jordbrukets särskilda förutsättningar och fördelar. Det finns nämligen sådana i det norrländska jordbruket, t.ex. ljuset under de ljusa sommarnätterna. Dessutom använder man litet kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel jämfört med övriga delar av landet. Värd att notera i sammanhanget är också den proposition som regeringen lagt fram under våren om en ändring i jordförvärvslagen för att främja de regionalpolitiska strävandena att det skall bli lättare att driva jordbruk i kombination med andra sysselsättningar. Jag har uppehållit mig så pass utförligt vid landsbygdens utveckling, därför att den är av stor betydelse för befolkning, sysselsättning, service och miljö i det norrländska stödområdet. I många av de norrländska inlandskommunerna spelar jordbruket en mycket viktig roll. Jag ser alltså regeringens åtgärder med en förändring av jordförvärvslagen och åtgärdsprogrammet för jordbruket i norra Sverige som exempel på insatser som kommer att få stor betydelse för den regionala utvecklingen. Fru talman! I reservation 8 av Ingvar Karlsson i Bengtsfors och Rosa Östh, båda centern, tas frågan om fortsatt omlokalisering av statlig verksamhet upp. I reservationen sägs att några verkliga försök att omlokalisera statlig verksamhet inte har gjorts under de senaste åren. Decentraliseringsarbetet bedrivs numera efter två linjer: 1. Regeringen har att pröva möjligheterna att omlokalisera ny eller expanderande statlig förvaltning. 2. Beslutsfunktioner och arbetsuppgifter skall delegeras från central till regional nivå och från regional till lokal nivå. Den prioriteringsordning som riksdagen har beslutat innebär att i första hand skogslänen och i andra hand sydöstra Sverige och Sjuhäradsbygden skall komma i fråga vid lokalisering av statlig verksamhet. Regeringen har genomfört och aviserat en rad åtgärder för att intensifiera och effektivera decentraliseringsarbetet. Den av regeringen tillsatta statssekreterargruppen har att fortlöpande 93 pröva möjligheterna att decentralisera och omlokalisera statlig verksamhet. Konkreta exempel på nyligen fattade beslut om utlokalisering är att en enhet för uppbörd av TV-avgifter har lokaliserats till Kiruna. Ett annat exempel är att riksskatteverkets administration av punktskatter lokaliseras till Ludvika. Ett tredje exempel är att ett hundratal tjänster inom statistiska centralbyrån flyttas från Stockholm till Örebro. Trots de centerpartistiska påståendena finns det beslut som nyligen tagits i detta arbete. Dessutom pågår ett arbete med att påverka affärsverk och uppdragsmyndigheter att lokalisera verksamhet till stödområdena. Det nya är här att regionalpolitiskt stöd skall lämnas till konkurrensutsatt verksamhet som affärsverken och uppdragsmyndigheterna bedriver. För närvarande pågår en genomgång med ett antal verk och myndigheter för att undersöka vilka verksamheter det kan bli fråga om och till vilka orter det kan vara möjligt att lokalisera verksamhet. I förordningen om regionalt utvecklingsarbete fastslås att myndigheter skall — ta hänsyn till verksamhetens betydelse för sysselsättning och service — beakta möjligheterna till decentralisering och —- i Övrigt verka för att de regionalpolitiska målen uppnås. I sammanhanget är det viktigt att understryka länsstyrelsernas möjligheter att av myndigheterna begära årliga uppgifter om planer och aktiviteter som är av betydelse för länets utveckling. Det förutsätter att man är aktiv ute i länen och kräver in dessa uppgifter från myndigheterna. Med den inriktning som decentraliseringsarbetet nu har finns det all anledning att fästa tilltro till att ytterligare konkreta decentraliseringsoch lokaliseringsbeslut är att vänta. Fru talman! I reservation 11 från moderaterna föreslås att nuvarande regionalpolitiska stödformer skall ersättas med ett system av riskgarantilån. I reservation 12 från folkpartiet och centerpartiet föreslås statliga kreditgarantier i stället för lokaliseringslån. Inom industridepartementet pågår nu ett arbete för att förenkla och effektivisera de regionalpolitiska stödformerna, och dessutom avses stödformerna bli föremål för överväganden i den av utskottet föreslagna regionalpolitiska utredningen. Reservationsyrkandena bör av den anledningen inte för närvarande föranleda något ställningstagande från riksdagen. I reservationerna 26, 27 och 28 från resp. moderaterna, folkpartiet och centerpartiet behandlas en geografisk och branschmässig avgränsning vid nedsättningen av socialavgifter. Bakgrunden till den nuvarande lagen om nedsättning av socialavgifterna i Norrbottens län, som trädde i kraft den 1 januari 1984, är de speciellt svåra arbetslöshetsoch glesbygdsproblemen som var rådande i Norrbottens län och som fortfarande kännetecknar Norrbotten. Det är utskottets uppfattning att systemet med nedsättningen av socialavgifterna inte bör utvidgas eller förändras, innan en utvärdering gjorts av vilka effekter som nedsättningen av socialavgifterna givit. För närvarande pågår en sådan utvärdering inom industriverket, och en rapport är att vänta under våren 1988. I den tidigare debatten tog Börje Hörnlund upp denna fråga och jämförde vid ett par tillfällen Luleå med någon mindre inlandskommun. Han framhöll att Luleå får fördelen av en nedsättning av socialavgifterna med 10 96 och att — Prot. 1986/87:128 Luleå är en snabbt expanderande kommun. Om Börje Hörnlund hade tittati 21 maj 1987 materialet från utskottet hade han kunnat konstatera att Luleå icke är en snabbt expanderande region. Tittar vi på befolkningssiffrorna ser vi att dessa också minskar i Luleå. Man måste se på dessa frågor regionvis. Fru talman! Jag kan inte underlåta att uttrycka min besvikelse över det agerande som under våren förekommit i riksdagen beträffande regionalpolitiken. Regeringens förslag att anslå 300 milj.kr. till inrättandet av en ny regionalpolitisk stödform har diskuterats i dag. Det råder inga tvivel om att detta initiativ skulle ha fått en mycket stor betydelse, inte minst för befolkningen och näringslivet i Norrlands inland, där man framför allt är i behov av sådana insatser. Vi i Sollefteå kommun hade ställt stora förväntningar på denna nya stödform. Vi såg den som en fortsättning på de insatser som redan nu görs i Sollefteå kommun. Dessa insatser sker i samarbete med industridepartementet, och industriministern har personligen varit mycket aktiv och pådrivande i dessa frågor. Det sker alltså konkreta insatser i vår kommun för näringslivets utveckling, och bl.a. industridepartementet bidrar med pengar, t.ex. för uppbyggnad av Företagens hus, där det kommer att ingå ett datacentrum till hjälp för företagarna i kommunen. Detta kommer att ha stor betydelse. Industridepartementet deltar också när det gäller satsningarna på turismen, där investeringarna ännu inte har påbörjats men där vi har fått pengar för utbildning, marknadsföring och projektering. Vi skulle ha sett infrastrukturpengarna som en viktig fortsättning. Otvivelaktigt känner vi stor besvikelse över det spel som nu bedrivits i riksdagen och över att dessa 300 milj.kr. kommer att försvinna efter riksdagens ställningstagande. Att de borgerliga partierna sviker människorna i stödområdena och i inlandet för glädjen att tillfoga regeringen ett nederlag i riksdagen förvånar mig inte. Men att vpk har lånat sig till detta tycker jag är häpnadsväckande. Jag tror att vpk anser sig ha gjort en stor bedrift genom att ha medverkat härvidlag. Det har sagts tidigare, och jag vill upprepa det som representant för en inlandskommun: Förlorarna är människorna i Norrlands inland. Det är de som kommer att få sitta emellan, och det är de som nu skall överges. Nederlaget har alltså inte tillfogats regeringen, utan nederlaget drabbar de människor och de regioner som behöver vår hjälp. Så blir det emellertid ofta, när sakfrågor får stryka på foten för partitaktiska mål. Fru talman! Det är inte mitt problem, men jag frågar mig hur Lars-Ove Hagberg och Karl-Erik Persson och deras partikamrater i Norrland skall förklara saken för människorna där, då det nu blir ett stopp i detta avseende. Vpk:s företrädare säger till industriministern: Välkommen tillbaka i höst med ett förslag. Lars-Ove Hagberg garanterar att vpk då skall ställa upp. Men sådana garantier, Lars-Ove Hagberg, är inte mycket värda. Vi fann ju, när vi i utskottet kom överens med vpk om insatserna, att överenskommelserna inte var mycket värda. Vpk faller för de borgerliga locktonerna, och då glömmer Lars-Ove Hagberg det som han ofta talar om, nämligen klasskampen, och ger sig direkt in i ett klassamarbete med de borgerliga. Det är vad 95 som har skett i den här frågan. Slutligen, fru talman, yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna 34 och 35 och avslag på reservationerna 4t.o.m. 32 och 38t.o.m. 43.

Fru talman! Sven Lundberg började med att säga att han var imponerad av industriministerns uthållighet. Det är klart att allting är relativt. Vad jag för min del inte är imponerad av är vad industriministern sade, och det tycker jag är viktigare. Man upprätthåller sig här vid det som man kallar det kommunistiska sveket mot regionalpolitiken och kommunerna. Det är skrattretande, om man ser till politikens verkliga innehåll. Vi vet vilka som har svikit vad genom åren och vilka som kommer att svika vid omröstningen om kompletteringspropositionen, där vi har förslag om utnyttjande av företagens överlikviditeter för långsiktiga program avseende infrastrukturell och regional utveckling. Storfinansen törs ni inte röra, och därför kommer ni att svika också vid omröstningen om kompletteringspropositionen. Detta är socialdemokratins historiska och ideologiska dilemma, och det är ett ansvar som ni aldrig kan springa ifrån. När det gäller räknekonst tycker jag att man kan läsa innantill och se vad som har åstadkommits genom denna riksdagsdebatt. I propositionen säger industriministern: Jag föreslår att 300 milj.kr. anvisas engångsvis för att utnyttjas under en treårsperiod. Det rör sig alltså om 100 milj.kr. per år, om man slår ut beloppet. Nu har industriministern sagt att han kommer igen i höst med ett 300-miljonersprogram som skall gälla för ett år. Man får använda vilka räknemetoder man vill, men sammantaget ger dagens debatt till resultat att regionalpolitiken får mera pengar än vad som skulle ha blivit fallet, om regeringens förslag hade gått igenom ograverat. Hur ni socialdemokrater skall göra vid omröstningen vet jag inte, för ni har ju reserverat er till förmån för 300 milj.kr. på tre år. Nu får ni välja om ni skall fortsätta med den politiken eller om ni skall följa ministerns förslag, så att det blir litet mera pengar till regionalpolitiken.

Fru talman! Eftersom arbetsmarknadsutskottets socialdemokratiska ledamöter inte riktigt kan hålla inne med sin besvikelse går jag upp i talarstolen igen för att berätta för Sven Lundberg hur saken ligger till. Precis som Hans Petersson i Hallstahammar nyss sade blir det ett förslag i höst. Sven Lundberg säger att det inte går att lita på vpk. Jo, visst går det att lita på vpk. Vi har ju bl.a. i anslutning till kompletteringspropositionen föreslagit att riksdagen skall göra en rejäl satsning på infrastrukturen, och det är inte så svårt för oss inom vpk att se att det behövs åtskilligt mycket mer. De socialdemokrater som företräder skogslänen talar om att 300 milj.kr. går förlorade, pengar som skulle användas under tre år och som man anser skulle rädda ifrågavarande regioner. Det är väl ändå en ren gråtvals. Vilka kommuner skulle man konkurrera med? Är det så att Sollefteå skall få pengar men inte Ludvika? Skall man bygga en Bergslagspendel genom Västmanland eller skall man satsa på Norrland? 300 milj.kr. under tre år för infrastruktursatsning är inte mycket pengar. Det är egentligen någonting som man kan sätta i en flagga och vifta med. Jag — Prot. 1986/87:128 är också intresserad av en infrastruktursatsning, men jag tycker att nitrotser — 21 maj 1987 stora besvikelse kan visa någon hederlighet i argumenteringen. Vänd på besvikelsen och säg så här: Industriministern har sagt att han kommer att framlägga ett förslag om 300 milj.kr. under ett år. Det blir för tre år nästan 1 miljard, och det är något bättre än vad som föreslogs när vi började behandlingen i utskottet, Sven Lundberg. Jag tycker att ni kan hålla inne med de stora orden om att lita på vpk o. d., vilket är så besvärligt för socialdemokratin, och i stället se på resultatet i slutänden.
Fru talman! Lars-Ove Hagberg säger att vi skall avvakta resultatet och se på det. Men hur mycket vet vi om vad som händer till hösten? Vi socialdemokrater har lärt oss en läxa, nämligen att det icke går att lita på vpk. Det kommer att rinna mycket vatten under broarna till dess att riksdagen samlas i höst, och under den tiden sker ingenting när det gäller infrastrukturen. De 300 milj.kr. som är borta var avsedda för budgetåret 1987/88. Industriministern har här i dag redovisat att det är fråga om ett nytt anslag. Det känner vi till, och pengarna anslås för kommande budgetår. Industriministern har också sagt att dessa 300 milj.kr. mycket väl kunde ha förbrukats under det kommmande budgetåret. Vpk och de borgerliga håller på med något slags sifferlek och säger att deras förslag innebär att det blir mera pengar. Vi måste se på de faktiska siffrorna i budgeten, och då visar det sig att man i detta avsnitt har försvagat budgeten med 100 milj.kr. Så är det, och det är detta som vpk:s företrädare skall förklara och försvara, när de kommer åter till hembygden och möter människorna.
Fru talman! Det blir faktiskt värre ju längre Sven Lundberg diskuterar. Slutsatsen av vad han säger måste bli att han inte litar på sin industriminister. Denne har ju uttryckligen sagt att han skall lägga fram ett paket, och en minoritetsregering får väl presentera sitt paket och se om den får stöd för det. Lägg ett konkret förslag om satsningar på infrastruktur, så ställer vi upp! Den saken är klar. Jag är säker på att industriministern kommer att göra denna satsning med 300 milj.kr. Jag tror inte att han är så dum att han avstår från det. Enskilda socialdemokrater i arbetsmarknadsutskottet kanske kan vara så dumma, men jag tror som sagt inte att industriministern är det. Detta betyder att 1925 000 000 kr. i dag är slutsiffran. Om man satsar 300 milj.kr. i höst blir det faktiskt 2 225 000 000 kr. när det gäller regionalpolitiska medel. Detta är ju mer än 2 025 000 000 kr. som regeringen har föreslagit. Det är inte mindre, och därvidlag kan ni inte bortförklara räknekonsten. Men nu beror det på er om ni vill lägga fram något förslag eller inte — om ni vill öka summan till 300 milj.kr. i höst eller inte. Eller skall ni bete er som om ni var förorättade, trots att vi har en minoritetsregering? Ni anklagar oss för att människorna i de utsatta regionerna drabbas av den Prot. 1986/87:128 här politiken. Men beter ni er som tjuriga små barn, så är det ni som åstadkommer att människorna drabbas. Jag tycker att ni skall visa litet ansvar och ansluta er till det beslut som riksdagen kommer att fatta, nämligen att uppdra åt regeringen att satsa på infrastrukturen. Vi för vår del har sagt att vi ställer upp med ännu mera medel, bara ni är beredda att lägga fram förslagen. Då är vi ju fortfarande i majoritet, Sven Lundberg, och det tryggar en god framtida vänsterutveckling, om ni vill.
Fru talman! Jag vill återigen säga att vi en gång har gjort upp med vpk. Överenskommelsen höll från den ena dagen till den andra. Nu säger Lars-Ove Hagberg: Kom med ett paket, så ställer vi upp. O.K.— jag tror att ett paket kommer. Men hur mycket kan vi lita på vpk? Börje Hörnlund kanske kommer och viskar i örat på Lars-Ove Hagberg att han har ett mycket bättre förslag, och så kommer Karl-Erik Persson och säger att han för sin del ställer upp på det. Jag vet, Lars-Ove Hagberg, att det finns partivänner till er som tycker mycket illa om den här inriktningen av politiken. Att tala om vad som skall ske i framtiden är en sak, men vad det nu handlar om är regionalpolitiken i dag och det beslut vi skall fatta, förmodligen i morgon förmiddag. Lars-Ove Hagberg måste därefter gå ut och säga: Vi har sagt nej till 300 milj.kr.för infrastrukturuppbyggnaden därför att vi vill att industriministern skall komma med ett paket till hösten, och då skall vi ställa upp. Detta är, som jag tidigare sagt, Lars-Ove Hagbergs och vpk:s problem. Men jag tror att den nuvarande turbulensen inom vpk är olycklig med hänsyn till människors förtroende för vpk ute i bygderna. Det blir nog ett genomslag härvidlag under det kommande året.

Fru talman! Utskottsmajoriteten har avfärdat detta med landsbygdsproblemet litet väl kortfattat i betänkandet, trots att det har väckts flera motioner i ämnet. I en moderat motion har vi yrkat på ett utvecklingsprogram för landsbygden, men det verkar som om utskottsmajoriteten anser att den socialdemokratiska politiken har varit så bra att ingen skall komma och påstå någonting annat. Men det förhåller sig inte alls på det sättet. Regeringens politik går i stort sett ut på att styra genom centrala beslut. Visserligen talar man om decentralisering, men verkligheten är en helt annan. Tron på politikernas förmåga är alltför stark. Häromdagen hörde jag en socialdemokratisk riksdagsledamot yttra följande i en debatt: Det är klart att politikerna skall styra. Annars lämnar vi fältet fritt för andra krafter, och då har vi ingen kontroll alls över vilka som bestämmer. Det tycker jag talar för sig självt. De andra krafterna är inte något annat än människorna själva som, om de ges litet större utrymme att ta ansvar och utveckla sina egna idéer, får ett inflytande över sin tillvaro. Det är verkligen dags att se över de sammantagna effekterna av alla politiska beslut som drabbar landsbygden, så att alla krafter kommer till sin rätt. Det är det vi syftar till i reservation 5. Landsbygd har vi litet här och var i landet, och en del av landsbygden är faktiskt ren glesbygd. Sådan finns företrädesvis i Norrlands inland och i delar av de övriga skogslänen. Många centrala beslut passar inte alls in på landsbygden. Det behövs mycket större utrymme för människorna själva att förverkliga sina idéer utan för stor byråkrati. Det finns många exempel på detta. Vi behöver bara se på statsbidragssystemet, som i stor utsträckning påverkar kommunernas verksamhet. Det har visat sig att det är tätorterna som har den största nyttan av de specialdestinerade bidragen. Vi föreslår i andra sammanhang att dessa skall ges som en klumpsumma utan åtföljande bruksanvisning. Då kan en kommun med en stor andel landsbygd bygga upp en samhällsservice efter sina behov. Många privata alternativ skulle passa landsbygden bättre. Det har omöjliggjorts förutom genom ideologiskt motstånd från socialdemokratisk sida också genom de offentliga monopolen och de höga skatterna. Den kraftiga expansionen av den offentliga sektorn har indirekt blivit en belastning för landsbygdsbefolkningen. Det har blivit dyra och likriktade lösningar, som inte alls på samma sätt kunnat utnyttjas av människor som lever utanför tätorterna. Den politik som hittills har förts har därför på något sätt passiviserat människorna, så att många sitter och väntar på att politiker och myndigheter skall komma och lösa deras problem. Med färre regler och en positivare attityd gentemot enskilda initiativ skulle människor på landsbygden gemensamt komma på idéer som skulle ge kompletterande sysselsättning och bättre service. Detta skulle kunna ske bl.a. inom vård och omsorg. Länsanslaget är ett anslag som länen själva beslutar över. Det är det som är styrkan i det anslaget. Men det fordras en extra stor medvetenhet och framförhållning av länen för att pengarna skall användas på rätt sätt och inte gå till dåliga affärsprojekt. Anslaget bör kunna användas så flexibelt att det kan gå även till strukturella insatser som skapar goda förutsättningar för t.ex. näringslivet på lång sikt. Projektanslagen är i dag låsta till en viss procentandel av totalanslaget. De län som kommer med förslag till långsiktig utveckling bör, när så behövs, få möjligheter att använda en större del av projektanslaget till strukturella ändamål utan att för den skull delramen slopas. Jag vill inte uppehålla mig vid industriministerns 300 miljoner. Jag tycker de har blivit som tuggummi i den här debatten — de har använts flera gånger om. Man kan undra hur stor summan egentligen har hunnit bli vid den här tiden på dagen. Däremot tycker jag det är viktigt att komma in på ämnet skog och jord, därför att det har mycket stor betydelse för bl.a. Norrlands inland. I jordbruksutskottets betänkande från i våras, som nyligen citerades, heter det: Ett åtgärdsprogram för Norrlandsjordbruket bör utarbetas. Bl. a. bör uppmärksammas möjligheterna till ökad samordning mellan jordbrukspoli tiska stödformer och regionaloch arbetsmarknadspolitiska insatser. Det var bra. Det ställde vi oss bakom. Man kunde den gången ur protokollet utläsa att arbete pågick i regeringskansliet och att en proposition kunde väntas. Nu har propositionen kommit, och jag kan inte hålla med om att det blev så mycket till helhetssyn som man hade anledning att vänta sig. Jag lade märke till att industriministern kallade det ett utvecklingsprogram för Norrlandsjordbruket. Jag tycker inte att det är värt namnet. Den aviserade propositionen med helhetssynen omfattade egentligen 100 miljoner som skulle spridas på ett antal skogslän under en treårsperiod. Men det förekommer ingen som helst analys av hur en långsiktig utveckling av Norrlandsjordbruket skulle komma till stånd. Det är inte heller tal om någon översyn av det regelsystem som styr olika områden som Norrlandsjordbruket är beroende av. Jag tycker inte att Norrlandsjordbruket skall behandlas på det sättet. Det är ett område som kräver en mycket lång planeringstid. Därför behöver man veta vilka spelregler som gäller under mycket lång tid framåt. Av många skäl måste vi ha ett jordbruk i Norrland även i framtiden. Därför måste Norrlandsjordbruket kompenseras i förhållande till övriga Sverige för de sämre förutsättningar som råder i Norrland. Norrlandsstödet kan därför räknas som ett regionalpolitiskt stöd. Det är småföretagen som skall utgöra ryggraden och ge arbetstillfällen i skogslänen vid sidan av jord och skog. De riktigt små företagen, de som man kan driva i kombination med jordoch skogsbruk, har stor betydelse. Glesbygden i Norrlands inland har många svårigheter att kämpa emot. Därför är den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften bra för att direkt påverka kostnaderna för företagen. Vi har ju i flera år föreslagit en generell sänkning. Det har även en psykologisk betydelse. Alla lättnader och förbättringar för företag i glesbygd medverkar till en positiv framtidstro, och det föder i sin tur idéer. Av den anledningen är löntagarfonderna, med sitt extra uttag av avgifter, en belastning som endast tar från glesbygden och inget ger tillbaka. Varför skall den bonde som behöver Norrlandsstöd för att han skall kunna klara sig på sitt jordbruk betala en del av arbetsgivaravgiften till löntagarfonden? Varför skall den företagare som byggt upp sitt nystartade företag med hjälp av lokaliseringsstöd betala en del av arbetsgivaravgiften till löntagarfonden och i värsta fall vinstdelningsavgift utan att direkt vinst uppstår? Vi har pekat på många områden som bör ingå i den regionalpolitiska utredning som utskottets ledamöter är överens om och som berör landsbygden och glesbygden. Vi har bl.a. tagit upp möjligheterna till villkorad avskrivning av studielån som ett medel att locka nyckelpersoner till glesbygd. Av samma skäl anser vi — det framför vi i reservation 4— att man bör se över flera områden för att se vad som kan göras för att företag lättare skall kunna rekrytera kompetent personal till vissa speciella funktioner — det gäller även medflyttande, som numera blivit ett nästan lika stort problem. Vi har här nämnt att skatteområdet är ett område som bör studeras. I en annan reservation har vi påpekat att lokaliseringsstödsreglerna bör ändras så att även privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster skall kunna få tillgång till stöd för att starta praktik. Det finns således ingen anledning för utskottsmajoriteten att avfärda förslag om ett samlat utvecklingsprogram för landsbygden med bara någon sida i betänkandet, och det finns absolut ingen anledning att påstå att socialdemokratisk politik har lyckats så bra att inget återstår att göra. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till de moderata reservationerna i betänkandet.
Fru talman! Jag ser att klockan ännu inte är halv sex, så Ingrid Hemmingsson och jag kanske hinner med en replikomgång. Moderaterna har i sina motioner och sin reservation i år angående ett utvecklingsprogram för landsbygden övergivit en ståndpunkt som de framförde i fjol. Då sade de nämligen att den offentliga sektorn hade varit ett stort hinder för utvecklingen av landsbygden. Det är bra att de har övergivit den ståndpunkten. Ingrid Hemmingsson frågade nu: Är den socialdemokratiska politiken på den här sektorn nu så bra att ingenting återstår att göra? Jo, visst återstår mycket att göra, nämligen att genomföra åtgärdsprogrammet. Det har ju nyss tagits fram, det skall nu framläggas och därefter skall vi genomföra alla de initiativ som föreslås i programmet. Jag tror att det är viktigt och angeläget att på grundval av åtgärdsprogrammet gå in i ett konkret arbete när det gäller landsbygdens utveckling. I vårt län har vi socialdemokrater ett mycket nära samarbete med näringen isig själv och med LRF. De som representerar näringen och de LRF-are som jag har haft nöjet att samarbeta med ser åtgärdsprogrammet som en mycket viktig deli utvecklingen av landsbygden och sysselsättningen i glesbygden. Vi hade nyligen möjlighet att besöka Röbäcksdalen utanför Umeå; vi kommer att fortsätta samarbetet i den gemensamma arbetsgruppen, där socialdemokrater och LRF-are ingår. Det är alltså inte bara ord, utan det är konkret handling ute på fältet som blir resultatet av åtgärdsprogrammet. Det anser jag är positivt.
Fru talman! I motionerna och reservationen i år kanske vi inte ordagrant likadant som förra året beskriver den roll som den offentliga sektorn har spelat när det gäller utvecklingen av landsbygden, men i mitt anförande tog jag upp det, Sven Lundberg. Jag sade att den har utgjort ett hinder för landsbygdens utveckling i och med att man ensidigt satsat på den offentliga sektorns service. Det har medfört att det inte funnits något som helst utrymme för enskilda initiativ. Den offentliga sektorns service har på det sättet blivit likriktad och väldigt dyrbar för människorna. Den har inte kunnat utnyttjas på samma sätt av de människor som bor på landsbygden som av människorna i tätorterna. Det har vi börjat få bevis för nu genom en hel del olika utredningar, som visat på detta faktum. Så till det s.k. åtgärdsprogrammet för Norrlandsjordbruket. Jag vill inte kalla det ett åtgärdsprogram. Även om både LRF och vi från vår sida säger att det som står där väl är bra i och för sig — men det är alldeles för litet och alldeles för kortsiktigt, och man har över huvud taget inte brytt sig om att titta närmare på underliggande faktorer och analysera dem. Därför innebär det inte den långsiktighet som ett jordbruk behöver — man har lång planeringstid, och man behöver känna till förutsättningarna för lång tid framåt. Jag tror att både vi och många andra är besvikna på det lilla magra program som blev resultatet av detta. Men det kommer vi att hinna debattera i jordbruksutskottet och i kammaren innan vårsessionen är slut.
Fru talman! Jag uppfattar det så att Ingrid Hemmingsson är väldigt bunden till sin partibok, enligt vilken man i tid och otid skall skälla på den offentliga sektorn. Vi som lever i de här bygderna — och det gör också Ingrid Hemmingsson — vad skulle vi i många av inlandskommunerna ha haft, om vi inte hade haft den offentliga sektorn? Ta som exempel Sollefteå kommun. Kommunen är i sig själv en stor arbetsgivare. Hade vi därutöver i Sollefteå inte haft landstingets sjukhus och regementena — då hade vi inte haft mycket. Vi har en industrisektor på 10 70, mot att den offentliga sektorn svarar för nära 50 96. Vad har den offentliga sektorn stoppat för initiativ i Sollefteå? Jag kan garantera att hade det tagits initiativ som skulle kunnat vara utvecklande för kommunen hade det naturligtvis alltid funnits möjligheter att genomföra dem. Sådana resonemang som Ingrid Hemmingsson för leder inte någonstans. Verkligheten är en helt annan, och det tror jag att också Ingrid Hemmingsson känner till.
Fru talman! Då tycker jag att det är litet konstigt att inte socialdemokraterna också upptäcker verkligheten. Jag tror att en kärna av socialdemokraterna är ganska ensamma om att i dag ensidigt förorda den service som offentlig sektor ger. Det är fel att påstå att vi i tid och otid skäller på den offentliga sektorn. Det är inte det vi gör. Vi ifrågasätter kostnaderna och den storlek som den har fått. Vi anser att det vore bättre om man som komplement till den offentliga sektorn också kunde få in något enskilt initiativ. Sven Lundberg säger att om det kommer upp andra initiativ finns det möjligheter att genomföra dessa. Det är felaktigt. Vi har sett på olika håll i vårt land vilket motstånd sådana initiativ har mött från socialdemokratisk sida. Socialdemokraterna har t.o.m. sagt att människor inte skall få tjäna pengar på vård, man skall inte få tjäna pengar på det eller det — och därför får man inte gå in med enskilda initiativ. Motståndet på dessa punkter är nog ganska starkt etablerat.

Fru talman! Utskottet redovisar i dagens betänkande en oro för att de regionala problemen håller på att förvärras. Storstadsexpansionen har medfört försämrade flyttningsnetton för i stort sett alla övriga län. Den s.k. Hagnellska kartan har blivit mycket svartare. De regionala problemen är inte enbart Norrlandsproblem. Regeringens flotta deklarationer om hur man vill möta den oroande utvecklingen har i stort sett blivit vackra ord utan någon reell innebörd för de mest drabbade länen. Fru talman! Jag vill försöka att beskriva situationen vad gäller ett läns utveckling från 1960-talet fram till i dag. Jag har valt Västernorrlands län — och det kan passa bra, eftersom Sven Lundberg också är därifrån — därför att det är ett av de län som på grund av inte alltför alarmerande siffror under alla år inte har beaktats i tillräcklig grad av regeringen. Utvecklingen är alarmerande främst därför att befolkningsminskningen under 1960-talet tillsammans med utflyttningen under 1980-talet har lett till en utomordentligt bekymmersam situation. Västernorrlands län förlorade under 1960-talet 11 500 personer, huvudsakligen ungdomar. Man förlorade dessutom under 1985 netto 698 personer, 737 personer under 1986 och dessutom en del under övriga år på 1980-talet. Att Västernorrland på grund av befolkningsutvecklingen har fått orter där människor huvudsakligen sysselsätts med att vårda äldre är inget unikt. Det finns utredningar från Sven Lundbergs egen kommun som visar på detta. Utvecklingen går åt det hållet. Frågan är bara: När har så många yngre flyttat ut att inte de gamla som lämnats kvar kan få en rimlig vård och omsorg? Låt mig också säga att beskrivningen från Västernorrland självfallet kan tjäna som exempel på hur andra län har samma skrämmande situation. Industriministern har vid flera tillfällen uttalat att politiker på alla områden måste ta sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Detta är en synpunkt som jag delar, och jag har med stort intresse väntat på vad den s.k. statssekreterargruppen skulle uträtta.

Riksförsäkringsverket i Sundsvall planerar att en enhet, dataregistrering, skall flyttas till Stockholm i avvaktan på att försäkringskassorna skall ta över verksamheten. Folkbokföringen ute i glesbygdsförsamlingarna skall centraliseras till riksskatteverket och de lokala skattemyndigheterna. Exemplen från statssekreterargruppens arbete är många, och listan går att förlänga ytterligare. Eller är inte dessa händelser en följd av dess arbete? När de statliga verken flyttade ut i landet, lämnades i många fall vissa enheter kvar i Stockholm. De flesta av verken har därför sina utvecklingsavdelningar kvar här i Stockholm. Detta innebär att ingen eller mycket försämras också möjligheterna att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Man skall inte bara gnälla utan man borde också tala om de positiva sakerna.

Jag noterar också med tillfredsställelse att detta betänkande innehåller en total enighet när det gäller att fortsätta den regionalpolitiska utredningen, som avslutades 1984. Folkpartiets krav på att en ny utredning skall tillsättas — därför att framför allt det infrastrukturella behovet borde utredas och för att de regionalpolitiska stödformerna skall ses över — har av ett enigt utskott accepterats. Detta visar, menar jag, vilken vikt riksdagen lägger vid regionernas möjligheter till en utvecklad infrastruktur. Jag ser det därför som naturligt att riksdagen framgent tar ett stort ansvar för dessa frågor och inte överlåter åt regeringen att utan klara distinkta regler sköta denna fråga med vänster hand. Om utskottets uttalande om utvecklingsarbetet vid de utlokaliserade enheterna skall få någon rejäl betydelse, krävs självfallet både utbildningskapacitet och goda kommunikationer på dessa orter. Jag ser också fram mot regeringens plan för de samlade kommunikationerna i Norrland som sedan en tid har utlovats. Fru talman! Ett läns eller en regions utveckling bygger i mycket hög grad på kreativa krafters förmåga att ta ett ansvar för utvecklingen. Ingen tror längre att centrala myndigheter och landets regering kan klara av att bedöma regionernas förutsättningar att utvecklas och få växtkraft. Det är därför, fru talman, glädjande att utskottsmajoriteten har lyckats enas om en höjning av länsanslagen med över 40 9. Till Sven Lundberg skulle jag vilja säga, att om man gör en strikt beräkning avseende 40 96 av vad som har utgått i dag, innebär det plus 18 miljoner för Västernorrland, plus 13 miljoner för Gävleborg och plus 24 miljoner för Jämtlands län. Man kan ju fråga sig, Sven Lundberg: När kan vi få så mycket pengar till t.ex. vårt eget hemlän som vi kan använda till viktiga satsningar, kanske framför allt i Sollefteå? Ute i resp. län finns ju i dag såväl nya projekt som god kännedom om de förutsättningar som krävs för att ett företag skall ha utvecklingsmöjligheter och framgång. Det är därför inte en dag för tidigt att länsanslagen kommer upp i den nivå som kan ge regionerna möjlighet att ta ett eget ansvar för länets utveckling. Självfallet innebär inte detta att de infrastrukturella satsningar som jag har talat om tidigare inte behövs. Utskottet har talat om att det sannolikt behövs betydligt mer pengar än de 100 miljoner under tre år som industriministern skulle ha i egna fickpengar. Såväl väl tilltagna medel som klara konkreta bidragsregler, som är långsikti ga, behövs för att satsningarna skall få den effekt som önskas. Prot. 1986/87:128 Avslutningsvis vill jag beklaga att utskottsmajoriteten inte har insett att 21 maj 1987 glesbygdsstödet fyller en mycket viktig uppgift i de inre delarna av Norrland. Vårt förslag om höjning av maximibeloppen för avskrivningslån och uthyrningsstugor till 300 000 resp. 50 000 kr. ligger helt i linje med vad glesbygdsdelegationen och den regionalpolitiska kommittén tidigare har föreslagit. Likaså borde IKS-stödet höjas till 50 000 kr. Detta stöd är både snabbadministrerat och smidigt samtidigt som det bevisligen har givit ett flertal arbetstillfällen och utökad samhällsservice i de mest utsatta glesbygderna i vårt land. Jag skäms att konstatera med vilken njugghet vi betraktar de delar av vårt land som saknar det mesta av den samhällsservice vars existens vi boende i tätorten aldrig ens har ifrågasatt. Låt mig till sist, fru talman, fråga: För vem skall vi ha en regionalpolitik? Skall den vara till för de kreativa, utvecklingsskapande människorna i våra utflyttningslän eller är den till för en industriminister som önskar resa runt i landet med kontoret på fickan och fördela bidrag och stöd efter eget gottfinnande? Avslutningsvis skulle jag vilja kommentera ett par saker som Sven Lundberg har tagit upp. Jag börjar med jordbruket och utvecklingen i Norrland. Socialdemokraterna säger ingenting om att lönsamheten i Norrlandsjordbruket måste öka för att det skall kunna existera. I dag står utbildningsanstalterna i stort sett tomma. Det finns inga ungdomar som är beredda att satsa på utbildning till lantbrukare. Och varför inte? Självfallet därför att de inte kan livnära sig på det. Lönsamheten måste upp, Sven Lundberg, och vi borde tillsammans kunna jobba för att den verkligen skall bli så pass hög att det finns förutsättningar för unga människor att satsa på jordbruket. Sedan skulle jag som sista punkt vilja ställa en fråga till Sven Lundberg. Han är besviken över att de 300 miljonerna försvinner. Men har Sven Lundberg någon garanti för att Sollefteå kommun, som det talats så mycket om här, får någon enda krona av de pengar som industriministern skulle ha i egen ficka och fördela på egna villkor? Det skulle jag vilja veta. Avslutningsvis vill jag notera att den 40-procentiga höjningen av länsanslagen är glädjande. De anslagen skall, Sven Lundberg, enligt utskottsskrivningen fördelas till de mest utsatta regionerna i landet. Det innebär Norrland, Bergslagen och sydöstra Sverige. De bör få en rejäl slant för att utveckla sina län.
Fru talman! Låt mig bara säga till Sigge Godin, att den föreslagna satsningen på 200 milj.kr. ytterligare till länen naturligtvis inte löser några problem. Man har inte löst de regionala problemen därför att man satsat ytterligare 200 miljoner. Det intressanta var här att vi skulle få ett nytt anslag, ett nytt instrument för att angripa problemen inom regionerna, och det tycker vi i våra bygder skulle vara intressant och utvecklande. Sigge Godin frågade mig: Hur mycket skulle vi ha fått i Sollefteå av de 300 105 miljonerna? Varför skall han fråga mig? Han säger ju nej till pengarna. Det finns ingenting att fördela. För övrigt tycks Sigge Godin sitta inne med en upplysning om att regeringen inte hade tänkt satsa något på Sollefteå kommun eller Västernorrland i övrigt. Men jag sade i mitt anförande att vi i Sollefteå kommun och i inlandet har satt en stark tilltro till dessa infrastrukturmedel, inte bara för en ensidig satsning på företagen. Det är mycket viktigt att bygga upp infrastrukturen inom olika områden. Till slut ställer sig Sigge Godin frågan: För vem skall vi ha regionalpolitik? Ja, jag tycker, Sigge Godin, att det är väl sent att ställa sig den frågan i dag. Den skulle Sigge Godin ha ställt sig för några veckor sedan. Då hade vi kanske haft ett annat underlag att ta ställning till när det gäller regionalpolitiken.
Fru talman! Sven Lundberg säger att de 200 miljonerna inte löser några problem. Det är märkligt att höra detta, Sven Lundberg, när vi har suttit här hela dagen och hört industriministern klaga över 100 milj.kr. som enligt honom inte finns. Att han i det fallet har räknat fel är en fråga för sig — nu räcker 200 milj.kr. inte till någonting. Jag har trots allt redovisat vad dessa medel kan ge till ett antal län som verkligen behöver dem. Vidare, Sven Lundberg, borde det vid den här tiden på dagen vara känt att vi har sagt att vi, om regeringen lägger fram förslag härom, är beredda att gå in för infrastruktursatsningar i länen. Men jag frågar mig fortfarande: Vilka garantier hade Sven Lundberg för att Sollefteå kommun skulle få några pengar, när industriministern egentligen inte behövde några regler för hur han skulle använda dem? Det är verkligen intressant att få veta hur fördelningen skulle ha gått till, om ni nu hade fått chansen till en sådan. Låt mig säga till Sven Lundberg att vi givetvis skall ha en regionalpolitik för de kreativa människor som finns ute i våra regioner, så att de skall kunna skapa någonting. En regering som sitter i kanslihuset i Stockholm kan inte skapa någon verksamhet, det borde Sven Lundberg veta som regionalpolitiker boende långt uppe i Sollefteå.

Fru talman! I centerpartiet tror vi på det decentraliserade samhället därför att det är starkare och mindre sårbart och därför att det tar mer hänsyn till de enskilda människorna. Jag tänker inte gå så djupt in i den frågan. Jag tycker nämligen att Sigge Godin beskrev hur viktigt det är att förstå att länen och kommunerna är de instanser som har de bästa förutsättningarna att fatta de rätta besluten och göra den bästa prioriteringen för sina områden och för sina invånare. Det är inte bara för den enskilda människan som valfrihet är viktig. Den är viktig också för kommuner och för län. Valfrihet är nämligen en dynamisk process. Jag tycker också att vi har upplevt något av en dynamisk process vid utarbetandet av detta betänkande här i riksdagen. Denna process har lett till att flera människor har fått vara med och bestämma. Vad gäller detta utskottsbetänkande har inte enbart 40-50 26 av människorna fått utöva påverkan. I princip kan man säga att hela svenska folket på något sätt har varit involverat i utarbetandet av detta betänkande. Jag tycker att det är ett framsteg för demokratin; socialdemokraterna må säga vad de vill om det. I alla händelser är det väsentligt att man på de punkter där socialdemokraterna avgivit reservationer ser efter vilka deras argument är i sakfrågorna. Låt mig först säga att vi från centerpartiet i en motion har krävt en höjning av länsanslaget med 262 milj.kr. Vi har också krävt att detta i sin helhet skall fördelas på länen. En enad opposition står bakom en överenskommelse på denna punkt, och vi harsställt oss bakom den därför att det är väsentligt att få till stånd höjningen av länsanslaget med 200 milj.kr. och även att ge länen möjlighet att besluta över större delen av dessa medel. När jag läser socialdemokraternas reservationer förstår jag inte riktigt vad de där vill säga. I reservation 33 framhåller socialdemokraterna att de ”utgår samtidigt från att regeringen under budgetåret återkommer till riksdagen om det visar sig att medlen inte räcker till för att förverkliga angelägna projekt”. Det finns tydligen en klar insikt i det socialdemokratiska partiet om att dessa medel antagligen inte kommer att räcka till, och därför ber man regeringen att återkomma i frågan. Det är precis därför som vi har föreslagit höjning av länsanslaget med 200 milj.kr. och som vi har sagt att regeringen skall återkomma med konkreta förslag. Vi förstår att det finns ett stort behov av detta, men vi tycker att riksdagen skulle kunna medverka vid prioriteringarna på dessa punkter. I reservation 34 framhåller socialdemokraterna: ”Ett visst belopp bör därför avsättas för centrala konsultoch utredningsinsatser — — -”. Ja, vi har avsatt 40 miljoner för detta ändamål, och socialdemokraterna avsatte förra året 45 miljoner Jag tycker alltså inte att det finns särskilt stor anledning att hävda att vi här frångår särskilt mycket av de tankegångar som socialdemokraterna tidigare själva har haft. I reservation 35 skriver socialdemokraterna att det liksom hittills bör ankomma på regeringen att fördela anslaget till regionala utvecklingsinsatser, att det är klart att regeringen tar hänsyn till aktuella förhållanden, osv. Det räcker här att hänvisa till att kommuner och län känner till de aktuella förhållandena. Jag ställer frågan: Tror inte socialdemokraterna, industridepartementet och statsrådet att industridepartementet klarar att komma tillbaka till riksdagen med konkreta förslag, eftersom socialdemokraterna så kraftigt säger ifrån att regeringen inte själv skall få hantera de pengar det gäller? Jag tycker faktiskt att oppositionen ibland har lagt fram konkreta förslag, och vi förväntar oss nu sådana, eftersom utskottsmajoriteten har uttalat sig för detta i betänkandet. WSocialdemokraterna säger också att det inte finns något trovärdigt alternativ till den egna politiken. Om inte demokrati rådde skulle man kanske kunna hävda att ett enda parti stod för det trovärdiga alternativet, men nu råkar vi ha demokrati, och det framförs trovärdiga alternativ av andra partier. Jag vill med detta tillstyrka utskottets förslag och därmed också avstyrka propositionens förslag i de här berörda delarna. Jag tycker inte att socialdemokraterna skall fortsätta med den sifferexercis som man har ägnat sig åt här i kammaren i dag. Det är litet grand under en Prot. 1986/87:128 = rikspolitikers värdighet att inte kunna erkänna att ett förslag i en ut skottsskrivning kan vara bättre och kommer att ge mer pengar, om konkreta förslag läggs fram. Så länge som svenska folket inte står som förlorare behöver vi egentligen inte vara särskilt oroliga över att socialdemokraterna är dåliga förlorare. Däremot blir vi mycket oroliga om det inte i proposition framläggs några konkreta förslag på denna punkt, för då lever regeringen inte upp till uppgiften att vara en regering för hela svenska folket. Till sist vill jag anlägga ett kvinnoperspektiv på dessa frågor. Ingrid Hemmingsson talade mycket varmt om landsbygdsutveckling. I de län som i dag är utsatta för en stark utflyttning har kvinnorna mycket svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Kvinnor flyttar också i större utsträckning än män från dessa regioner. Vi tror att det är viktigt att kvinnorna har möjlighet att vara med t.ex. i arbetet på landsbygdens utveckling. Det har många gånger visat sig i utvecklingsfondernas arbete på landsbygden att det är enkelt att få kontakt med kvinnorna och att få dem att delta i en dynamisk process för att åstadkomma nya projekt ute i bygderna. Men för att t.ex. starta eget och ta egna initiativ krävs ofta utbildning. Vi tycker att utskottsmajoriteten kunde ha ställt sig bakom en villkorad rätt till avskrivning av studielån. Säkerligen skulle många som har flyttat hemifrån vilja flytta tillbaka om det funnes ekonomiska möjligheter till detta. Kvinnorna behöver också utbildning för att kunna skaffa sig en alternativ sysselsättning. Om de visste att de kunde återvända till hembygden när de färdigutbildat sig, skulle det ha stor betydelse. Vi vet också att den kvinnliga arbetskraftens betydelse är mycket stor på vårdområdet i utflyttningsbygderna. I vissa inlandskommuner klarar man i dag i princip inte av vårdoch omsorgsverksamheten. Man har därför stort behov av att få tillbaka utflyttad kvinnlig arbetskraft, och så skulle kunna bli fallet om kvinnor som genomgår vårdutbildning på andra orter visste att de hade möjlighet att återkomma på de här aktuella villkoren. Jag tillstyrker därför reservation 17.

Herr talman! När man har varit med i riksdagen i sju år har man hunnit höra många inlägg, mer eller mindre intressanta. De anföranden som industriministern har lyckats åstadkomma i dag är för mig ett rekord. Jag har aldrig upplevt den här sortens uppenbara demagogi. Det finns faktiskt vissa saker som gör mig oroad och som faktiskt borde oroa en hel del av de övriga riksdagsledamöterna. Industriministern har minst 20 gånger i sina inlägg frågat varför vpk har gått med på en försämring av anslaget till regionalpolitiken. Med andra ord har han frågat varför vpk-arna fortsätter att slå sina hustrur. Hur kan det vara möjligt att industriministern från talarstolen genom att förvanska verkligheten vågar uttala sig på detta sätt utan att vara rädd för att dessa uttalanden skall vändas emot honom? Det finner jag intressant i det här sammanhanget. Vid detta, herr talman, vill jag stanna upp litet. Dessa uttalanden förutsätter att de som lyssnar på industriministern blint och okritiskt skall anamma och tro på det han säger. Detta förutsätter också att åtminstone en del av pressen okritiskt skall referera och understryka det som industriministern har sagt. För en vanlig logisk människa är det enkelt att förstå att 300 miljoner fördelat på tre år är mindre än 600 miljoner fördelat på tre år. All världens förmåga till demagogi skall inte kunna ändra på en sådan enkel sanning. Ändå vågar industriministern från talarstolen i inlägg efter inlägg påstå motsatsen. Detta är oroande, inte minst för vårt parti, eftersom vi har erfarenheter av detta. Vi vet att det socialdemokratiska partiet i sin strömlinjeformade uppbyggnad är kapabelt till att sätta i gång en vulgär och osann antikommunistisk propaganda. Det har partiet gjort förut. Vi vet att partiet skickar cirkulärbrev till A-pressen, och vi vet att det hos A-pressen finns tidningar som utan vare sig moraliska eller journalistiska betänkligheter oförhindrat kan bedriva en sådan propaganda. Sådan erfarenheter har vi. Det överväger vi naturligtvis varje gång vi skall ta ställning i riksdagen. Men det är just det som är oroande. Då frågar jag mig själv: Vad har vi att komma med, för att möta en sådan propaganda som förmodligen i morgon kommer att dominera A-pressen i ett dirigerat angrepp mot vpk:s påstådda svek? Vad har vi att komma med? En tidning med 10 000 exemplar en gång i veckan. Detta, herr talman, är oroande. Industriministerns intresse ligger inte i att vissa regioner har blivit lidande på något sätt, för vårt förslag innebär ingen minskning av det regionala anslaget. Anledningen till att vi gick ihop med de borgerliga är helt enkelt att 600 miljoner på tre år är mer än 300 miljoner på tre år. Det står i er reservation och går att läsa innantill. Sedan kan man komma med efterkonstruktioner om att de 300 miljonerna skulle användas det första budgetåret, men det handlar i alla fall om tre år. Industriministern är en person som inte ett ögonblick drog sig för att medverka exempelvis till att utarma kommunerna genom en åtstramningspolitik som på tio år, från 1976 till 1986, har tagit nära 40 miljarder från kommunerna. Det handlar då också om glesbygdskommunerna. Industriministern har inte tvekat ett ögonblick att genom förslaget till regional skatteutjämning ta ytterligare 850 miljoner från kommunerna. Industriministern har inte tvekat ett ögonblick att genom förslaget till fastighetsskatt fördyra människors boendekostnader. Industriministern har inte tvekat ett ögonblick att oreserverat stimulera en strukturell omvandling som i sig innebär en regional obalans. Därför finns det anledning att vara betänksam inför att dra slutsatser av debatten i dag. Vad gäller regionalpolitiken i Sverige anser vi att den bör ses och utvecklas framför allt mot bakgrund av den mycket snabba och omfattande strukturella omvandling som den svenska industrin för närvarande genomgår. Också utskottet konstaterar i betänkandet att regionalpolitiken har fått en delvis förändrad inriktning. Man säger att när den svenska regionalpolitiken formulerades på 1960-talet var en av grundtankarna att styra över en del av tillväxten inom industrisektorn till underindustrialiserade regioner. Ambitionen var i större utsträckning lokaliseringspolitisk. Betingelserna för en sådan politik förändrades under 1970-talet, främst till följd av att det inte längre finns särskilt mycket industriell tillväxt att fördela. Det handlar mer om strukturomvandling inom industrin. Där, herr talman, uppenbarar sig den stora motsättning som har präglat regeringens regionalpolitiska ansträngningar de senaste åren. Å ena sidan gör man allt för att stimulera, underlätta och påskynda industrins strukturella omvandling, som i sig innebär ökad koncentration av kapital och investeringar till överhettade industriella centra. Å andra sidan söker man mildra den utvecklingens negativa effekter i form av ökad regional obalans genom begränsade regionalpolitiska insatser. Därför kan man i dag konstatera att den regionala obalansen består trots åratals regionalpolitiska satsningar. Detta är en uppfattning som också utskottet delar. ”Det finns tecken som tyder på att de regionala problemen är på väg att förvärras. — — — Sysselsätt ningstillväxten inom de långsiktigt expanderande näringarna sker således i mycket hög grad inom storstadsregionerna, vilket också avspeglas i flyttningsmönstren. Även om utflyttningarna från skogslän och stödområden i dag är måttliga jämfört med t.ex. utvecklingen under 1960-talet, är nettoinflyttningarna starkare koncentrerade till ett fåtal storstadskommuner. Många av dem som flyttar är dessutom unga, ofta välutbildade personer.” Detta om något är en bekräftelse på det felaktiga i ensidiga satsningar på expanderande exportinriktade svenska multinationella företag, som regeringens ekonomiska politik främst är inriktad på att stimulera. Det medför dels en ökad regional obalans, dels en förändring av industristrukturen också istorstäderna. Denna av regeringspolitiken stimulerade strukturomvandling för Göteborgsregionen har inneburit en markant ökning av utlandsberoendet. Merparten av Göteborgsföretagens produktion går på export. Det gör att produktionen är särskilt känslig för internationella konjunkturella svängningar och priser. Strukturomvandlingen har inneburit en stark monopolisering och multinationalisering av den göteborgska industrin. Det har i sin tur medfört en ökad utlandsetablering med allt större andel investeringar utomlands. Den del av produktionen som flyttas utomlands är ofta den arbetskraftsintensiva komponenttillverkningen. Det innebär bl.a. att våra industrier förvandlas till sammansättningsfabriker, där över 50 96 av komponenterna — som t.ex. Volvo använder för sin biltillverkning — importeras från utlandet. Det innebär också att Göteborgs regionen håller på att avindustrialiseras när det gäller småindustri och Prot. 1986/87:128 underleverantörer, vilket medför en kraftig och stadig minskning av industri 21 maj 1987 sysselsättningen. På så sätt har strukturomvandlingen skapat en industristrukturell bild av Göteborgsregionen som innebär total dominans och motsvarande regionalt beroende av framför allt Volvo, något som för Göteborgsregionen är mycket farligt. TCO uppskattar att bilindustrin i Göteborgsområdet ger upphov till ungefär 50 000 arbetstillfällen. Man konstaterar att beroendet av bilindustrin i Västsverige har blivit så stort att man kan säga att hela landsdelen håller på att bli en bruksbygd. Med erfarenheterna från den snabba konjunkturväxlingen och överkapaciteten inom varvsindustrin och med tanke på att bilmarknaden i världen totalt i dag inte är säkert expansiv finns det anledning att vidare granska konsekvenserna av ett ökat beroende. Bilindustrin väger tungt i nuvarande konjunkturuppgång i Västsverige, men hur länge? Herr talman! Det händer inte ofta att man åberopar andra partiers motioner i debatten som argument för sina egna påståenden, men det händer. I folkpartiets motion A420, som behandlas i det betänkande vi nu diskuterar, säger man att det är en styrka även för ett litet land som Sverige att upprätthålla mångfalden och flexibiliteten. En alltför kraftig koncentration riskerar enligt folkpartiets uppfattning att leda till sårbarhet. Det är önskvärt med en ökad riskspridning som kan vara till gagn för riket som helhet. Detta är precis en beskrivning av Göteborgsregionens ensidiga beroende av Volvo och brist på riskspridning när det gäller sysselsättningen. Detta aktualiseras i motsvarande vpk-reservation.